Herr talman! Herr Svanström tog upp vad jag sade i mitt inledningsanförande när jag gjorde konstaterandet att ingen motion förelåg med krav på slopande av bokslutsskyldighet. Jag vill i det sammanhanget erinra om att vi har haft ett flertal motioner att behandla i utskottet, och flera av de motionerna har syftat till att begränsa kretsen av bokföringsskyldiga enligt den nya bokföringslagen. Vi har inte tillstyrkt någon av de motionerna om en begränsning av kretsen av bokföringsskyldiga. Jag tror att vi är ganska överens om att anledningen till att vi inte hemställt om bifall till något av de framförda förslagen är att vi har haft ytterst svårt — och den svårigheten har också de två utredningarna haft — att göra en vettig gränsdragning mellan små och stora företag. Skulle man ha försökt hitta en gräns där, hade man säkert i långa stycken fått mycket svåra tolkningsproblem i framtiden. Därför är utskottet enigt när det gäller att inte följa något motionsförslag om att begränsa kretsen av bokföringsskyldiga.

Därför hittade man på konstruktionen att befria de allra minsta företagen från skyldigheten att upprätta bokslut. Jag tycker att det verkar som om man hade varit i den situationen att man måste ge motionärerna någonting på hand och därför tillgrep den i mitt tycke orimliga åtgärden att föreslå denna befrielse från bokslutsskyldighet. Herr Svanström har sagt att bokslutsskyldigheten kommer att bli en belastning på revisionsbyråerna och andra som sköter bokföringen. Det kanske den kommer att bli, men den föreslagna befrielsen från bokslutsskyldighet kommer att innebära ytterst liten lättnad för dem. För att kunna upprätta deklaration och fylla i bilaga R 1 på rätt sätt måste man ändå göra en sammanställning av bokföringen.
Herr talman! Herr Hammarberg säger att ingen av motionerna innehöll krav enbart på förenklat bokslut. Det är sant, men flera av dem innehöll andra förslag till förenklingar i bokföringen, samt krav på hel frikrets, innefattande jämväl befrielse från att upprätta årsbokslut. Tanken var att samma lag icke rimligen kan gälla för de jättestora koncernerna och för de små egenföretagarna, av typen utövande konstnärer, som också nämnts i många motioner. Det ligger otvivelaktigt mycket i det som jag i mitt huvudanförande sade, nämligen att det varit svårt att på ett rimligt sätt anpassa samma bokföringsregler till så varierande företagsstorlekar. Därför har vi med anledning av de olika motionerna funnit att det, precis som herr Hammarberg har sagt, bör ges en möjlighet till förenklad bokföring, nämligen genom att den avgränsade krets som det gäller icke skall behöva upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen. Vi kan diskutera om denna möjlighet kommer att medföra en väsentlig lättnad eller ej, men jag är övertygad om att många företagare i denna krets kommer att uppfatta den på det sättet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Svanström säger, att det är en omfattande och komplicerad lagstiftning som vi nu här är beredda att fatta beslut om. Men jag vill också erinra om att denna skall ses som en ramlagstiftning, inom vilken både stora och små företag skall kunna rymmas. Den är skriven på det sättet att man inte av småföretagen kräver samma redovisningsskyldighet och samma bokföring som av ett jättestort företag eller av en koncern. Jag pekade inledningsvis på detta liksom också på det undantag som i lagstiftningen ges för företag med mindre än tio anställda, innebärande vissa lättnader i dessa avseenden. Låt mig sedan också, som jag tidigare påpekat, säga att anledningen till att vi inte tillstyrkt motionerna är svårigheten att dra en gräns. Jag vill erinra om den mycket intensiva diskussion vi förde när det gällde att formulera avgränsningen av den grupp av företag som skulle få tilllämpa pärmmetoden. Herr Svanström använde i dag uttrycket ”ett begränsat antal”. I det lagförslag som lagutskottet framlagt står det ”ett mindre antal”. Det är ett exempel på hur oerhört svårt det är att göra den gränsdragning som det här gäller.
Herr talman! Jag vill upprepa att en del av våra motioner innehöll förslag om frikretsar, inom vilka man skulle slippa tillämpa bokföringslagen. I denna befrielse skulle självfallet också ingå att man icke behövde upprätta något årsbokslut. Jag vill understryka att den kompromiss som vi kommit fram till i någon mån måste uppfattas som ett medgivande av den i sak riktiga uppfattningen att det är svårt att anpassa samma bokföringslag till att gälla både för jättestora företag och för de verkligt små. Jag kan ha respekt för herr Hammarbergs synpunkt att det är svårt att göra definitioner vad gäller gränsdragningar i detta sammanhang. En av motionerna innehöll ett förslag innebärande att bokföringslagen icke skulle tillämpas på företag vilkas årsomsättning understiger 20 gånger basbeloppet och som har högst två helårsanställda. Vi instämmer helt i att många svårigheter kan föreligga, men vi är också på det klara med att den föreslagna bokföringsnämnden, om den får vettiga arbetsförhållanden och resurser, rimligen måste kunna utfärda tillämpningsföreskrifter när det gäller att komma till rätta med gränsdragningsproblemen.

Herr talman! Efter den replikväxling som har förekommit mellan herrarna Svanström och Hammarberg kan man kanske inte krama så förfärligt mycket mer ur frågan om småföretagarnas bokslutsskyldighet. Låt mig bara för ordningens skull erinra om att enligt gällande rätt bokföringsskyldighet har lagts på olika företag och olika rörelsegrenar genom att de bokföringsskyldiga räknats upp i lagen och att de små företagen därvid undantagits från bokföringsskyldighet genom en särskild bestämmelse. Det är ju rätt naturligt när det kommer en ny lagstiftning, där bokföringsskyldigheten plötsligt skall utvidgas till att i princip omfatta alla rörelser, att de som tidigare varit undantagna från bokföringsskyldighet känner en viss tveksamhet. Detta har tagit sig uttryck i motioner, där man har velat att riksdagen skulle bestämma att vissa undantag fortfarande skulle få finnas. Jag tycker det var ett mycket värdefullt påpekande som herr Hammarberg gjorde när han slog fast att vi i utskottet enhälligt kommit fram till ståndpunkten att vi inte kan dra gränser riktigt på det hittillsvarande sättet, utan att vi alla är överens om att bokföringsskyldighet — och där vill jag säga: i större eller mindre utsträckning — skall åvila alla som utövar en rörelse. Att vi är eniga på den punkten tycker jag är viktigare än den lilla skillnaden i uppfattning om huruvida rörelseidkaren skall behöva upprätta bokslut eller icke. För mig är diskussionen och problematiken om bokslut, framför allt efter det som nu har sagts, egentligen en fråga av enbart fiskalt intresse. Jag har personligen inte uppfattningen — och ingen lär heller kunna övertyga mig om det — att skattekontrollen skulle på något sätt bli effektivare om man tvingade den lille företagaren att upprätta bokslut. Det finns uppgifter i rörelsebilagan, och med den uppläggning vi har av ärendet är han ändå skyldig att i bokföringen ha ett underlag som man kan gå in i och kontrollera för den händelse man vill göra detta. Herr Hammarberg antydde att bokslutet har så många andra fördelar för den lille företagaren att han i sitt eget intresse borde upprätta ett sådant. Det ger mig anledning säga att vi ju inte hindrar någon som vill upprätta bokslut. Vi har däremot befriat vederbörande från skyldigheten, men tycker han att det är bra att upprätta bokslut är det klart att han skall göra det — det är ju hans intresse i det här sammanhanget som får bli avgörande; skattemyndigheterna får det varken bättre eller sämre med den ståndpunkt som majoriteten av utskottet har intagit. Den lösning som utskottet har valt i det här ärendet har, såsom herr Svanström sade, medfört att specialmotionerna om undantag för konstnärer och vissa andra — jag är ansvarig för en av motionerna — har kunnat lämnas åt sidan. Skulle reservanternas förslag vinna riksdagens bifall är jag övertygad om att det kommer, skall vi säga som ett brev på posten, yrkanden som innebär undantagsregler för vissa speciella grupper. Herr talman! Medan jag ändå är inne på speciella grupper får jag kanske beröra en annan udda grupp i periferin som berörs av bokföringslagen, nämligen de renskötande samerna. Jag tillåter mig att mycket kortfattat utgå från att bokföringslagen inte skall behöva bli tillämplig på renskötseln förrän man har klarlagt hur beskattningsreglerna för renägarna skall utformas. Även i ett annat hänseende föreligger motsättning inom utskottet. Det rör sig om en avvägning mellan å ena sidan företagarens och samhällets intresse av att en rörelse i alla sina delar — alltså även rent förvaltningsmässigt — bedrivs effektivt och å andra sidan samhällets intresse av att skatt betalas i vederbörlig ordning. Ingen har gjort gällande att skattekontroll är omöjlig vid brutet räkenskapsår, men man har framhållit att den är svårare då, och det betvivlar jag inte. Man har särskilt pekat på de många fåmansbolagen och åberopat en statistik som i första taget verkat bestickande. Mer än hälften av dessa bolag har brutet räkenskapsår, har man konstaterat, och många av dem har t.o.m. gjort upprepade omläggningar av räkenskapsåret i syfte att vilseleda borgenärer eller skattemyndigheter. Låt mig helt kort, herr talman, även om det är onödigt, säga att oegentligheter naturligtvis skall beivras på adekvat sätt. Och jag tror att det var herr Hammarberg som underströk att någon tveksamhet inom utskottet inte på något sätt råder i den frågan. I övrigt skall jag notera två saker. Den åberopade statistiken avser räkenskapsåret 1970, vilket alltså ligger före den tidpunkt då man har gripit sig an problematiken med de många femtusenkronorsbolagen. Den verklighet som kommer att föreligga sedan bokföringslagen har trätt i kraft är att dessa bolag är under avveckling och mycket snart kommer att vara borta. Några slutsatser för framtiden av läget 1970-1971 kan alltså inte dras. Det är den ena punkten. Den andra punkten är att lagutskottet ju föreslår att den mycket vildvuxna floran av räkenskapsår skall tuktas högst väsentligt, liksom att möjligheterna till omläggningar av räkenskapsåret strängt skall limiteras och kontrolleras.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
Herr talman! Herr Lidgard sade som en replik till mig att om det är ett intresse för en småföretagare att upprätta bokslut så gör han det. Det är i och för sig ett alldeles riktigt påpekande, men jag vill erinra om att jag i mitt inledningsanförande pekade på det intresse som finns hos kreditgivare och anställda av att kunna ta del av och få bättre grepp om hur den ekonomiska ställningen är i ett företag. Herr Lidgard säger sedan att frågan om bokslut har ett mera fiskalt intresse. Jag skall villigt hålla med om att jag ser detta som ett fiskalt intresse ur den synvinkeln att det finns bättre möjligheter för skattekontroll om det upprättas bokslut. Då kan man också följa vad som skett tidigare under åren. Jag tycker att utskottsmajoriteten nog tar litet för lätt på betydelsen av bokföringslagens möjligheter att öka skattekontrollen. Den nya lagstiftningen innebär på den punkten vissa förbättringar, men tyvärr måste man också konstatera att den inte täcker allt. Det finns tyvärr s.k. företagare som jobbar svart, om jag får uttrycka det så. Man gör upp mellan beställaren och den s.k. företagaren om en viss summa, men bakom detta ligger den tysta överenskommelsen dem emellan om att det inte skall betalas moms och inte de och de avgifterna. Detta är livsfarligt för de seriöst arbetande företagen. Jag har ingen patentlösning på hur man, eventuellt genom en skärpning av bokföringslagen, skulle kunna komma åt dessa problem. Jag tror att man måste gå andra vägar för att komma åt detta ofog. Jag vill också säga att småföretagarnas egna organisationer borde ha allt intresse av att försöka motverka sådan verksamhet. Det kan inte vara bra för småföretagarna själva att vid sidan om sina seriösa företag ha en sådan här mindre seriöst verkande företagsamhet. De flesta småföretagare är ju ändock seriösa. Vi har all anledning, som herr Svanström har påpekat, att slå vakt om dem och se till att de kan fortsätta med sin verksamhet i det svenska samhället.
Herr talman! Jag förstår uppriktigt sagt inte varför herr Hammarberg i en replik till mig tar upp frågan om dem som jobbar svart på något sätt eller inte för sina böcker ordentligt. Dem har jag inte talat om och långt mindre försvarat. Jag vill bara konstatera att på den punkten är herr Hammarberg och jag helt överens. Det är verkligen önskvärt att alla som bedriver vad som kan kallas rörelse också skall ha den bokföring som följer med den rörelsen — och som utskottet har angivit i majoritetsförslaget.

Herr talman! Jag tar till orda i den här debatten i egenskap av motionär.

I den andra motionen har jag och mina medmotionärer yrkat att man även för nytillkomna företag skall få tillämpa s.k. brutet räkenskapsår. Jämsides med dessa motioner finns det sju åtta andra motioner som tar upp i princip liknande yrkanden. Med anledning av den debatt som nyss förekom i anslutning till motionerna, och som gällde att utskottsmajoriteten hade måst så att säga ge någonting på hand till motionärerna, vill jag säga att flera av dessa motionärer är förankrade i näringslivet och företagen. Motionerna bygger också på de remissvar som har lämnats i anledning av förslaget till ny bokföringslag. Jag tycker att det är fint och bra att utskottet någon gång tar hänsyn till sådana synpunkter som anförs av folk ute i näringslivet och dess organisationer. Det är ju så man bör arbeta i parlamentet, och det är ingenting som bör användas som ett argument mot att man tagit ställning på visst sätt. Självfallet är vi som har motionerat positiva till att föreliggande förslag om en noggrannare reglering av bokföringsskyldigheten genomförs. Det är givetvis ett intresse även för företagen själva att de har en ordnad bokföring. Det underlättar taxeringsarbetet och medverkar till en rättvis beskattning. Så långt är vi eniga om att det bör bli en förändring — och en förbättring — av lagstiftningen. Men de förändringar av lagstiftningen som nu föreslås är ju ändå ganska genomgripande. F. n. omfattas inte företag med mindre än två anställda, förutom familjemedlemmar, av bokföringsskyldigheten. 1972 års företagsräkning visar att det finns 185 000 företag med mindre än fem anställda, därav 100 000 som i princip arbetar utan helårsanställda. Uppskattningsvis 125 000 nya företag kommer att beröras av bokföringslagen. Med erfarenhet från tidigare lagstiftning och dess introduktion — inte minst vid övergång till bokföringsskyldighet för jordbruket — tycks kanske det här problemet, när man sitter vid skrivbordet och författar lagtext, enklare än det är. Verkligheten är många gånger betydligt besvärligare än man föreställer sig när det gäller sådana här frågor. Vi måste hela tiden komma ihåg att detta rör människor som arbetar i produktionen. De kanske har börjat sitt företagande genom att de fått en idé, de är inte administratörer. Även om man tycker att reglerna är enkla och lätta att förstå för oss, som vant oss vid att läsa och ta del av handlingar av alla de slag, så kan detta för den praktiskt arbetande företagaren vara oerhört svårt. Man behöver bara gå till verkligheten för att se att det är så. Därför menar vi att man måste gå försiktigt fram. Det kan inte vara meningen att man skall stifta en lag som i praktiken inte fungerar, och det är uppenbart risken när man går för hårt fram. Då vinner man ju ingen förbättring. Det måste vara bättre att möta de berörda positivt, ungefär som utskottets majoritet gjort i vissa stycken, och därmed få förståelse för en ny lagstiftning. Då tror jag man vinner bästa resultatet. Vi har alltså ställt krav på att bl.a. få fram enklare regler för mindre företag, dvs. sådana som har förslagsvis 25 anställda. I viss mån har ett enhälligt utskott tillgodosett motionärernas önskemål. Det gäller bokföring av uppkomna skulder och fordringar där man medger tillämpning av den s.k. pärmmetoden, dvs. man får sätta in en inkommen faktura i en pärm intill dess fakturan betalats; då bokförs den i vanlig ordning och därmed har man uppfyllt lagens krav. Detta skulle gälla mindre företag. Det är ett steg på vägen och jag tycker det är bra att utskottet varit tillmötesgående på den punkten.

Vi har även haft denna fråga uppe i skatteutskottet och där yttrade sig en minoritet i den här riktningen. Den minoriteten har genom utskottets förslag delvis blivit tillgodosedd. Däremot har man inte tillmötesgått motionärerna när det gäller alla övriga förslag. Här har utskottets majoritet för att tillmötesgå motionärernas krav på en förenklad redovisningsmetod för de mindre företagen föreslagit att dessa företag skulle kunna befrias från att redovisa ett formellt årsbokslut. Jag ser detta som ett tillmötesgående av de krav som ställs från de mindre företagen och jag tror att det kommer att tas emot positivt av dem som är berörda. Vi skall komma ihåg att redan med det förslag som utskottet nu lägger fram är det många som kommer att få en skärpning gentemot tidigare även beträffande årsboksslutet. Jag tycker att detta ändå kan vara en övergångsform, låt sedan utvecklingen visa om ytterligare skärpta regler i det här avseendet fordras. En annan punkt där man inte är enig är frågan om brutet räkenskapsår. Jag tycker att det är ganska orimligt att tänka sig att man skall kräva av nytillkomna företag att göra bokslut endast vid årsskiftet. Vi vet att bokföringsarbetet ökat kraftigt under senare år. Det finns ingenting som tyder på att det kommer att minska i framtiden. Även om man sätter mycket på data så kommer arbetet att bli mera omfattande, det kommer fler och fler redovisningsfrågor in i sammanhanget. Jag tycker också att det strider mot sunt förnuft om man skulle kräva att hela den serviceapparat som står till förfogande för bokslutsarbetet skulle jobba på deltid. Det stämmer ju inte med verkligheten. Det måste vara riktigt att här försöka få en form där man sysselsätter människor året runt. Detta måste också leda till att man får ett bättre taxeringsunderlag. Det måste ligga i samhällets intresse att ha detta kontinuerligt. Det framgår av reservationen 2 i detta betänkande att över hälften av alla fåmansbolag tidigare har haft brutet räkenskapsår. Har de då haft det för ro skull? Det tror jag inte. Det finns sakliga skäl till att man haft brutet räkenskapsår. Många gånger föranleder säsongvariationerna att det är lämpligare för ett företag att ha bokslut en annan tid än just vid årsskiftet. Man har lågsäsong, man har kanske ett litet lager. Det är då lättare att inventera och lättare att sysselsätta personalen med bokslutsarbetet. Detta är ju verkligt vägande skäl som talar för att medge en sådan uppdelning som nu föreslås i utskottsbetänkandet. Utskottets förslag är ju ändå en kompromiss. Jag är förvånad över att herr Hammarberg och andra talare säger att de prioriterar de fiskala synpunkterna och därmed försvårar arbetet för företagen. Jag tycker ändå att detta förslag, som innebär att man går ifrån att ha brutet räkenskapsår på vilken tid man vill som nu gäller och fram till fyra fasta bokslutsperioder på ett år, är ett avsevärt steg framåt för att tillgodose taxeringsmyndigheterna. Dessutom är det ett hänsynstagande till alla dem som behöver ha räkenskapsår på andra tider än just årsskiftet. Jag tycker att förslaget är godtagbart med hänsyn till omständigheterna. Till slut vill jag säga att det viktiga är ju att tillämpningen av bokföringslagen sker på sådant sätt att man möter dem som har svårigheter med förståelse, att man tar hänsyn till de speciella svårigheter som de mindre företagen arbetar under och att man har en lång övergångstid innan man så att säga sätter in lagens fulla kraft med straffbestämmelser och restriktioner. Jag vill uttala den förhoppningen att bokföringsnämnden skall medverka i den riktningen samt att man från båda sidor möter den nya bokföringslagen med vilja att bedöma den positivt. Detta bör leda till det bästa resultatet. Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I korta drag gäller att dödsbo behandlas som handelsbolag fr.o.m. femte taxeringsåret efter det år då dödsfallet inträffade, om den taxerade inkomsten överstiger 10 000 kr. eller den skattepliktiga förmögenheten överstiger 100 000 kr. De här bestämmelserna kom till i stor enighet 1966 för att undanröja möjligheterna till skatteflykt för delägare i större dödsbon och för att skapa större likformighet i beskattningen. Sedan dess har gränsen för förmögenhetsbeskattningen höjts från dåvarande 100 000 kr. till 200 000 kr. Inflationen och de höjda taxeringsvärdena för fastigheter har gjort att också dödsboförmögenheterna under denna tid stigit i motsvarande grad. Trots detta har gränsbeloppet för dödsbona legat kvar på samma nivå. Beslutet 1966 syftade också till att åstadkomma en skiftning av dödsbona inom inte alltför lång tid, och det är naturligtvis önskvärt inte bara från samhällets utan för det allra mesta också från dödsbodelägarnas sida. Men många gånger är det mindre lämpligt, svårt eller rent av omöjligt att skifta dödsbona inom denna respittid på ungefär fyra år. Handelsbolagsbestämmelserna innebär då att varje delägare skall beskattas för den del av dödsboets vinst som belöper på honom och i vederbörande förvärvskälla. Relativt små belopp kan på det här sättet beskattas hos en lång rad dödsbodelägare — det kan vara barn, barnbarn och t.o.m. barnbarnsbarn - som bor på olika håll i landet och som var och en skall ta upp avkastningen som inkomst av jordbruk, inkomst av annan fastighet, in komst av rörelse, inkomst av kapital, alltefter arten av den förvärvskälla ur vilken dödsboets inkomst härrör. Dessutom skall delägare i förekommande fall beskattas för handelsbolagets inkomst i den kommun där bolagets fastighet varit belägen eller bolagets rörelse har haft fast driftställe. Det kan bli en förfärlig massa pappersexercis över hela landet och mycket bekymmer och extra arbete också för taxeringsnämnderna. Vi menar att man inte i onödan skall krångla till deklarationsoch taxeringsförfarandet i dödsbon som är förhållandevis små. Därför yrkar vi i den vid skatteutskottets betänkande fogade reservationen att gränsbeloppet för att dödsbon skall taxeras som handelsbolag skall höjas till 20 000 kr. i inkomst och 200 000 kr. i förmögenhet fr.o.m. 1977 års taxering.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

Herr talman! Bestämmelserna om att dödsbon i vissa fall skall beskattas som handelsbolag har, som fru Troedsson framhöll, tillkommit just för att hindra skatteflykt och för att åstadkomma en större skatterättvisa. Det är viktigt att vi har detta motiv klart för oss när vi diskuterar den här frågan. De gällande bestämmelserna innebär att ett oskiftat dödsbo fr.o.m. det femte taxeringsåret efter det aktuella dödsfallet skall taxeras som handelsbolag om dödsboets taxerade inkomst överstiger 10 000 kr. eller om den skattepliktiga förmögenheten överstiger 100 000 kr. Nu vill reservanterna att denna inkomstoch förmögenhetsgräns skall höjas till 20 000 resp. 200 000 kr. Från vissa utgångspunkter kan man naturligtvis ha en sådan mening. Den ändringen skulle nämligen innebära att flera och större dödsbon skulle kunna behållas oskiftade, bl.a. av skatteskäl. Utskottsmajoriteten har inte kunnat se att det finns något bärande skäl för en sådan förändring av reglerna. Redan de nuvarande bestämmelserna medger att man kan få dispens om det finns speciella skäl. Ett sådant skäl kan vara att det råder oklarhet om vilka som är dödsbodelägare. Det finns alltså möjligheter att redan inom ramen för nuvarande regler få denna dispens, om det visar sig vara nödvändigt. Utskottsmajoriteten har således inte kunnat finna några bärande skäl för att tillstyrka motionen. Argumenten, utöver vad jag här framhållit, finns redovisade i utskottets betänkanden både i år och förra året, då det hade väckts en exakt likadan motion. Både motionen, utskottsbetänkandet och reservationen har i stort sett samma lydelse i år som förra året.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
Herr talman! Det är riktigt, som herr Johansson i Jönköping säger, att det finns möjligheter till dispens, men dessa kan utomordentligt sällan användas. Dessutom är det så att om ett dödsbo en gång har beskattats som handelsbolag, skall det även framgent beskattas som handelsbolag, hur liten inkomsten eller förmögenheten i dödsboet än må vara. Detta leder många gånger till onödiga komplikationer både för den skattskyldige och för taxeringsmyndigheterna. Jag har inte hört någon göra gällande att de beloppsgränser som fastställdes 1966 var för höga. Därför borde det nu vara på tiden att man justerade upp dessa gränser i takt med den penningvärdeförsämring som inträffat sedan dess.
Herr talman! Även om de reella beloppgränserna har ändrats på grund av penningvärdeförändringen och liknande och därför nu är mera begränsande än tidigare, anser jag inte att det är någon speciell nackdel. Jag tror tvärtom att det finns goda skäl att behålla gränserna sådana de är, även om de alltså i realiteten är lägre nu än 1966.
Herr talman! Vi bör väl se lite praktiskt på den här frågan också, herr Johansson i Jönköping. En av anledningarna till att man år 1966 fastställde dessa beloppsgränser var att man inte i onödan ville konstra till det för de skattskyldiga och taxeringsmyndigheterna. Med den vällovliga strävan tycker jag att vi skall fortsätta.

Herr talman! I motionen 695 har föreslagits att resa till och från barndaghem får inräknas i den sträcka som avser resa till och från arbetet. Vi moderater anser att detta är en helt berättigad önskan, då det är fastslaget att kostnader för intäkternas förvärvande skall vara avdragsgilla. För att kunna utföra sitt arbete måste vederbörande sålunda först resa med barnet till det daghem eller den dagmamma, som skall ta hand om barnet under dagen, och sedan avhämta det när arbetet är slut. Jag har ytterligt svårt att förstå att utskottsmajoriteten inte kan anse att det borde vara helt rimligt att man får inräkna denna körsträcka i den sträcka som erfordras för att man skall kunna nå sin arbetsplats. Utskottet framhåller att denna kostnad skall täckas genom förvärvsavdraget. Men det är ju till för att täcka de kostnader som åtgår för vården av barnet. Den som råkar bo intill ett barndaghem har inte dessa kostnader. Vi har därför fullföljt motionsyrkandet i reservationen 1. I motionen 711 återkommer ett gammalt krav på att den som har mycket lång väg till sitt arbete rimligen också skall få göra större avdrag för det antal mil som överstiger 1000. Enligt riksskatteverkets senast utfärdade anvisningar får sådant avdrag ske endast med 2:70 kr. per mil. Nog förefaller detta belopp mycket lågt. Det kan inte täcka kostnaderna. Den som kör med egen bil i tjänsten, t.ex. en statstjänsteman, får ju debitera 6 kr. per mil. Det måste vara ett intresse att tillgodose även dem som har mycket lång väg till sitt arbete, då man därigenom också gör en god gärning för att ur regionalpolitisk synpunkt skapa bättre jämvikt mellan glesbygd och tätbebyggelse. I motion nr 1039 har ett helt nytt problem tagits upp. Motionärerna yrkar att bättre avdrag skall ges dem som bor inom stödområdet i de fall då båda makarna på grund av arbete på olika tider och kanske på olika platser måste hålla sig med två bilar. Det system som vi nu har med en schablon, enligt vilken varje bil beräknas gå inte mindre än 1300 mil för privatkörning, innebär en alltför stor belastning när båda bilarna förutsättes gå så lång sträcka för privatbruk. Det är naturligtvis helt fel. Därför bör man ta hänsyn till detta förhållande, när det blir fråga om att tillåta avdrag för dem som bor inom stödområdet, har lång väg till sina arbeten och tvingas till att ha två bilar i familjen för att båda makarna skall kunna arbeta.

Herr talman! Skatteutskottet har haft att ta ställning till ett antal motioner som behandlar avdragsmöjligheterna vid taxeringen för bilresor till och från arbetet. Det här är välkända frågor som behandlats vid åtskilliga tillfällen tidigare. Senast i början av innevarande riksmöte hade utskottet att behandla likartade motionsyrkanden. Då kunde utskottet i ett enhälligt betänkande avstyrka motionerna, bl.a. med hänvisning till pågående överväganden inom finansdepartementet med anledning av traktamentsbeskattningsutredningens förslag och till att 1972 års skatteutredning har att se över avdragsfrågorna. Den här gången har vi inte blivit eniga. De moderata ledamöterna har fogat två reservationer till utskottets betänkande. Den första gäller motionen 1975/76:695 av herr Danell m.fl., där motionärerna anser att resor till och från barndaghem bör beaktas vid bedömningen av den tidsvinst på en och en halv timme som enligt riksskatteverkets anvisningar erfordras för avdrag för bilkostnader vid resor mellan bostad och arbetsplats. Utskottet hänvisar till att avdrag för kostnader för tillsyn av barn medges i form av förvärvsavdrag och avvisar motionsyrkandet. Herr Magnusson i Borås menade att detta inte är relevant, eftersom förvärvsavdraget medges antingen den skattskyldige har extrakostnader på grund av långa resor till och från barndaghem eller ej. Nu är ju förvärvsavdraget ett schabloniserat avdrag. Förutsättningen för att erhålla detta avdrag är att man under året har haft hemmavarande barn under 16 år, och avdraget får väl ses som ett sätt att ge en generell skattelättnad till dem som är i den situationen. Avdraget är inte direkt kopplat till kostnadssidan, och kostnaderna kan ju, som herr Magnusson mycket väl vet, variera högst betydligt, inte bara beroende på om man har bilresor till och från barndaghemmet i samband med att man tar sig till och från jobbet. En mängd andra saker spelar in som inte beaktas i det här sammanhanget. Att koppla samman kostnaderna för barntillsyn med avdraget för resor till och från förvärvsarbetet torde dessutom medverka till att ytterligare komplicera taxeringsarbetet. Utskottet har därför inte kunnat biträda motionsyrkandet.

Utskottet intar samma ställning som tidigare och yrkar alltså avslag på motionerna. Utskottet har haft att behandla ytterligare en motion, 1975/76:1038 av fru Frenkel och herr Jonsson i Mora. Denna motion har inte föranlett någon reservation, och den faller väl litet vid sidan om avdragsrätten för resor till och från arbetsplatsen. Motionärerna vill ha avdragsmöjligheter även för frånskilda när det gäller resor som vederbörande företar för att besöka sina barn. I motionen tar man också upp frågan om möjligheter att medge avdrag för resor till hemorten oavsett civilstånd. Utskottet har inte kunnat biträda motionsyrkandena, bl.a. med hänvisning till att det här inte är fråga om resor som har ett direkt samband med den skattskyldiges förvärvsarbete. Snarare är de här resorna motiverade av sociala skäl och får därför enligt utskottets mening aktualiseras och lösas i annat sammanhang än skattevägen. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till vad utskottet har hemställt.

Herr talman! I motionen 1975/76:1039 har jag, herr Westberg i Ljusdal och herr Andersson i Edsbro tagit upp en skattefråga — rätt för förvärvsarbetande make till avdrag vid inkomstbeskattningen för resa med egen bil — en fråga som i själva verket är en viktig regionalpolitisk och sysselsättningspolitisk principfråga. Utskottets majoritet har inte riktigt förstått detta och behandlar motionen mycket knapphändigt. Utskottet säger att enighet tidigare rått om att schablonerna för bilkostnadsavdrag skall ta vederbörlig hänsyn till långa körsträckor och att utskottet nu liksom tidigare finner att det f.n. saknas skäl att föregripa kommande ställningstaganden. Utskottsmajoriteten menar nog därmed att den inte riktigt har förstått motionen. Frågan har nämligen inte varit uppe förut. Vad motionen 1039 handlar om är att riksdagen - med hänsyn till regionalpolitiska strävanden, önskan att bevara en levande landsbygd och önskan att öka kvinnornas valfrihet — borde medge avdrag för kostnaderna för en andra bil i familjer, där såväl man som hustru förvärvsarbetar. De möjligheter som finns i dag är, med hänsyn till de fasta kostnadernas dominerande andel av bilkostnaderna, otillfredsställande. Det finns en politisk skiljelinje, som är ganska tydlig, i synen på de regionalpolitiska strävandena. Vi har å ena sidan dem som anser att vi skall förändra våra glesbygder så att vi, för att låna en formulering från sysselsättningsutredningen, uppnår ”en kollektivtrafikanpassad bebyggelsestruktur”. Det är i all sin ruskighet en svåröverträffbar formulering. Därmed menas att mångsidiga arbetsmarknader endast kan skapas på vissa platser i vårt land, att människorna därför skall flytta till så kort avstånd från Sveg eller Lycksele att båda makarna kan transporteras med tunnelbana till och från arbetet. Det är kanske oftast buss man syftar på, men tankegången är densamma. På den andra sidan om den här politiska skiljelinjen i regionalpolitiken menar vi att bevarandet av en spridd bebyggelsestruktur är ett stort värde i sig självt. Det handlar nu inte bara om att ge människorna det som de önskar, att med bättre möjligheter till arbete för båda makar kunna bo kvar där de hittills har bott. Det handlar också om att bevara en levande landsbygd. Vi som står bakom den här motionen menar att i dag är den egna bilen det viktigaste transportmedlet till och från arbetet i glesbygderna. Vi menar att bilar och vägar utvecklas så att allt längre resor till och från arbetsplatserna i dessa delar av vårt land blir möjliga. Och vi menar att en andra bil i familjen starkt skulle öka möjligheterna för kvinnorna att delta på arbetsmarknaden och ändå låta familjen bo kvar där den bor. Att underlätta det, menar vi, är en viktig sysselsättningspolitisk, regionalpolitisk och låt oss också gärna säga jämlikhetspolitisk reform. Jag ber alltså också, herr talman, att få yrka bifall till reservationen i

Herr talman! I maj förra året debatterades frågan om samfälligheternas beskattning här i kammaren. De nya regler som då beslöts och som gäller fr.o.m. i år innebär att marksamfällighet som är juridisk person och särskild taxeringsenhet alltjämt skall beskattas för avkastningen. Men i motsats till i det gamla systemet skall utdelningen få dras av och delägarna i sin tur beskattas för denna. Avsikten var att skatteförmågan bättre skulle beaktas och att enkelbeskattningen av avkastningen skulle bibehållas. Samtidigt höjdes den statliga skattesatsen för marksamfälligheterna från 15 till 32 96. Skatten blir alltså omkring 50 96 för inkomst som hålls kvar i samfälligheten. Från vårt håll yrkade vi avslag på propositionen i dessa delar. Vi menade att de gamla skattebestämmelserna fungerade bra och att förslaget innebar såväl administrativa som praktiska komplikationer samt inte minst avsevärda risker för dubbelbeskattning: Vi menade slutligen att de föreslagna bestämmelserna skulle innebära minskad stimulans att bilda gemensamhetsskogar trots att det ansågs önskvärt av skogspolitiska skäl. I en motion i år har herr Johansson i Skärstad m.fl. hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till sådan ändring av reglerna för beskattning av samfällighet att dubbelbeskattning undviks. Som exempel på otillfredsställande effekter av de nya reglerna nämns bl.a. att vinstmedel som har beskattats i samfälligheten före ikraftträdandet men som delas ut först senare kommer att beskattas ännu en gång, nämligen då hos delägarna. Den här dubbelbeskattningen kan inte elimineras genom förlustavdrag hos samfälligheten. Väljer man den vägen, flyttas problemet bara över till vinsten för det år då förlustavdraget utnyttjas. Samma effekt uppkommer i fråga om vinster som efter ikraftträdandet behålls i samfälligheten och alltså beskattas där men som senare delas ut. På vårt håll delar vi i och för sig motionärernas mening, att den bästa metoden att komma till rätta med problemet skulle vara att gå tillbaka till det gamla systemet med beskattning enbart i samfälligheten och skattefrihet hos delägarna för mottagen utdelning. Eftersom de här nya reglerna antogs så sent som förra året har vi emellertid inte nu velat förorda att de rivs upp, men vi menar samtidigt att det är ett oeftergivligt rättvisekrav att riskerna för dubbelbeskattning undanröjs så långt som det över huvud taget är möjligt. Dubbelbeskattningseffekterna blir verkligen inte mindre stötande, om man t.ex. betänker att genomsnittsinkomsterna hos delägarna i de marksamfälligheter som gemensamhetsskogarna utgör är mycket låga. I förra årets proposition angavs att 50-60 926 av dem år 1972 hade en inkomst som låg under 20 000 kr. Propositionen förra året motiverades också med fördelningspolitiska motiv, men det kan ju minst av allt sägas vara ett samhällsintresse att dubbelbeskatta inkomster för denna låginkomstgrupp, i synnerhet som skattesatsen i samfälligheten ofta ligger högre än vad de själva skulle ha betalat i skatt. Det blir alltså i en lång rad fall mer än en dubbelbeskattning. I många marksamfälligheter växlar inkomsterna kraftigt år från år. Detta gäller inte minst de mindre skogssamfälligheterna. Det kan nämnas att genomsnittsarealen i södra Sverige för gemensamhetsskogar ligger så lågt som på 200 hektar. De år då verksamheten främst inriktas på skogsvårdande åtgärder kan därför lätt uppstå underskott, som med de nya reglerna för det mesta helt enkelt inte kan kompenseras genom förlustavdrag längre fram. Detta beror inte minst på att marksamfälligheterna i allmänhet saknar avskrivningsbara tillgångar. Det finns också all anledning påpeka att riskerna för dubbelbeskattning inte ens kan undvikas genom att man delar ut hela vinsten samma år som den uppkommer, eftersom trots överskottet i samfälligheten garantibeskattningen ändå blir effektiv i dessa fall, vilket alltså innebär en direkt dubbelbeskattning. Det betyder att ett belopp som motsvarar ungefär 0,75 96 av taxeringsvärdet alltid måste behållas i samfälligheten för att man skall kunna betala garantiskatten. Jag skall med ett exempel visa hur den här dubbelbeskattningen kan slå: Vi kan ta en liten gemensamhetsskog, där man under en fyraårsperiod räknar med en genomsnittlig vinst på 5 96, detta trots att man vet att det ett år blir ett underskott på ungefär 3 96 på grund av skogsvårdande åtgärder. Ändå räknar man alltså med en genomsnittsvinst på 5 26. Delar man under den här tidsperioden hela tiden ut maximalt, så att man i samfälligheten bara behåller vad som behövs för att täcka garantiskatten och de skogsvårdande åtgärderna under underskottsåret, blir utdelningen ändå inte högre än genomsnittligt 3,5 96, vilket alltså skall jämföras med den verkliga vinsten, som var 5 4 för den här fyraårsperioden. Så pass allvarligt kan alltså dubbelbeskattningseffekterna slå i en lång rad fall. Utskottet säger nu, liksom förra året, att man inte vill förneka att vissa inte avsedda dubbelbeskattningseffekter kan uppkomma. Förra året menade utskottet att erfarenhet av de nya bestämmelserna först borde avvaktas. I år upprepar man vad som därutöver sades, nämligen att det kan förutsättas att regeringen - om olägenheter uppkommer vid den praktiska tillämpningen — lägger fram de förslag som förhållandena föranleder. Vi kan inte dela den här skynda-långsamt-inställningen, eftersom vi vet — och utskottet vet och alla berörda vet, eller borde veta — att dubbelbeskattningseffekter uppkommer och att de kanske främst kommer att drabba de mindre marksamfälligheterna, där delägarna dessutom ofta har lägre inkomster än genomsnittligt. Vi vet också att den typ av samfälligheter som besparingsskogarna utgör kanske till huvudsaklig del har att räkna med dubbelbeskattning. Allt detta gör, herr talman, att vi finner det nödvändigt med en skyndsam ändring av reglerna rörande marksamfälligheter så att dubbelbeskattningen undviks. Jag ber därför att få yrka bifall till den till skatteutskottets betänkande fogade reservationen, som innebär att riksdagen begär ett sådant förslag från regeringen.

Herr talman! Det betänkande som vi här har att behandla berör, som här redan tidigare har påpekats, de nya regler för beskattning av samfälligheter som vi diskuterade och beslutade om här i kammaren i fjol våras. De nya beskattningsreglerna verkar fr.o.m. inkomståret 1976 och har nu således varit tillämpbara i drygt två månader. Beträffande behandlingen av motion nr 963 vill jag endast hänvisa till utskottets skrivning i betänkandet som innebär ett klarläggande av beskattningsreglerna för de föreningar som motionärerna åsyftar. I motionen nr 982 — som herr Magnusson i Borås och fru Troedsson grundar sitt till betänkandet fogade reservationsyrkande på och som fru Troedsson här talat för — har inte framförts några nya omständigheter som gett utskottsmajoriteten anledning till annat ställningstagande än förra året. Jag avstår från att upprepa de synpunkter som då framfördes i utskottsbetänkandet och som återkom i debatten vid frågans behandling i kammaren. Den debatten ligger så pass nära i tiden att jag har svårt att föreställa mig att jag här i dag med samma argument som då skall kunna förmå dem som fortfarande har en mot utskottsmajoriteten avvikande uppfattning i vissa delar att ändra sin inställning.

Men nu, liksom i fjol, påpekas också i utskottsskrivningen att därest vissa ej avsedda effekter uppkommer i det nya beskattningssystemet förutsätter utskottet att regeringen — om olägenheter uppkommer vid den praktiska tillämpningen — lägger fram de förslag som förhållandena föranleder.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
Herr talman! Varför skall vi hålla på och avvakta, herr Boström? Förra året var det ju så väldigt bråttom med att de nya bestämmelserna skulle träda i kraft. Det är väl precis lika bråttom, tycker åtminstone vi, att rätta till de dubbelbeskattningseffekter som — det vet vi alla — inte går att undvika. Att det inte minst är personer i förhållandevis små omständigheter som kommer att drabbas gör väl inte den här saken mindre angelägen. Statsmakterna har ju stimulerat många små skogsägare att bilda gemensamhetsskogar. Bara det innebär, tycker jag, att statsmakterna också har ett moraliskt ansvar för att den här gruppen inte blir föremål för dubbelbeskattning — att den blir korrekt behandlad också i skattesammanhang. Dessutom finns det, som jag sade tidigare, ett påtagligt intresse från statsmakternas sida att stimulera till bildande av gemensamhetsskogar. Det är klart att om de som funderat på att gå med i gemensamhetsskog vet att de då löper risk att få betydligt sämre avkastning än eljest så kommer det inte att stimulera till bildande av sådana samfälligheter. Sedan sade herr Boström också att de nya reglerna på ett bättre sätt skulle tillgodose både skatteförmågeprincipen och fördelningspolitiska synpunkter på beskattningen. Men om det visar sig att det slår slint just i dessa avseenden på grund av den dubbelbeskattning som kommer att inträffa i en lång rad fall, så tycker jag att bara det borde vara motiv nog för en direkt beställning från utskottets sida till regeringen att rätta till dessa icke avsedda dubbelbeskattningseffekter. Jag tycker ändå inte att vare sig skatteutskottet eller regeringen skall behöva sitta och vänta på någon Pomperipossa för att detta skall rättas till.

Herr talman! Ur regionalpolitisk synpunkt är det givetvis av största vikt att man underlättar för företagen att driva sin verksamhet inom regionen, och mot bakgrund av den synpunkten kan det inte vara en lämplig politik att man från statsmaktens sida pålägger dem en sådan avgift som löneskatten innebär. Den blir då också diskriminerande. Det är även av ett särskilt intresse att arbetsintensiv verksamhet kommer till stånd, vilket i allmänhet sker genom småföretagsamheten, för att så många personer som möjligt skall kunna beredas arbete inom regionen. Vi finner det särskilt angeläget att man nu definitivt avskaffar denna beskattning inom stödområdet, då den här direkt motverkar syftet att skapa så många arbetstillfällen som möjligt. Det är därför en stimulans till ökad näringsverksamhet inom stödområdet behövs, då det ofta här blir andra prishöjande faktorer som motverkar en sådan verksamhet. F. n. har vi ju en 2-procentig beskattning, som bara gäller under innevarande år. Vi moderater anser emellertid att vi nu bör ta steget fullt ut och fr.o.m. årsskiftet helt ta bort denna beskattning. Det yrkandet har vi fullföljt i reservationen 1. I reservationen 2 har vi yrkat bifall till motionen 710 som begär att egenföretagare skall ha rätt att vid erläggande av arbetsgivaravgift få göra avdrag för en annan bedriven rörelse som gått med förlust. F.n. är det så att det inte bara är arbetsgivaravgiften utan även övriga socialförsäkringsavgifter som kommer att belasta honom för den rörelse som gått med vinst. Han får däremot inte göra avdrag om han har en rörelse som gått med förlust. Detta kan få så egendomliga konsekvenser att om t.ex. en person driver en rörelse som går med 50 000 kr. i vinst och han samtidigt driver en annan rörelse som går med 50 000 kr. i förlust och han sålunda inte har haft någon inkomst alls, så får han ändå betala arbetsgivaravgift och socialförsäkringsavgifter på de 50 000 kr. han fått i förtjänst på den rörelse som gått med vinst. Han får sålunda trots att han inte haft någon inkomst betala i socialförsäkringsavgifter ett så ansenligt belopp som omkring 1 200 kr. i arbetsgivaravgift och därtill 7 300 kr. i socialavgift, eller ett sammanlagt belopp på ca 8 500 kr. Varifrån skall han då ta de här pengarna? Ja, det finns många Pomperipossasagor i den svenska skattelagstiftningen. Vi moderater anser emellertid inte att detta är en rimlig beskattning och därför har vi reserverat oss för bifall till denna motion. Under den senaste tiden har egenföretagarnas hårda beskattning genom den egendomliga avgiftsdebiteringen kommit att framstå i en klar belysning, och upprördheten har varit stor över den orättvisa som här förekommer. Tyvärr är det inte bara så att egenföretagarna genom borttagande av det s.k. taket för debitering av socialförsäkringsavgifter riskerar att få betala över 100 ?4 i skatt och avgifter utan till detta kommer så den orättvisa som ligger i att avdraget får göras först året efter det att debiteringen har skett och då under allmänna avdrag, varigenom vederbörande får betala avgift på avgift. Härtill kommer sedan den orättvisa som ligger i att egenföretagarna får betala avgift på hela sin inkomst, även den del som utgör ersättning för det i företaget nedlagda kapitalet. Det är en orättvisa som särskilt drabbar jordbrukare, små egenföretagare inom handel och industri samt utövare av de fria yrkena. Vi moderater har år efter år motionerat om att denna orättvisa borde avskaffas. Vi har föreslagit att man bör göra det genom en enkel schablon, nämligen att dessa medgives rätt till 125 ?6 avdrag för de erlagda avgifterna, varigenom man borde komma rättvisan betydligt närmare, då det inte går att exakt beräkna hur stor del av inkomsten som hänförs till kapitalinkomst varå avgift icke bör utgå.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

Herr talman! Folkpartiet har under många år arbetat i riksdagen för att de ideella organisationerna och samfunden borde befrias från allmän arbetgivaravgift. Den innebär, som vi tidigare närmare utvecklat, speciella påfrestningar för dessa arbetsgivare. Sedan 1974 års positiva riksdagsbeslut har företagsskatteberedningen fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en differentiering av arbetsgivaravgiften efter den skattskyldiges bärkraft. Utan tvekan kommer härvid de ideella organisationernas och samfundens speciella ställning att beaktas. Från folkpartiets sida finner vi det tillfredsställande att utskottet i detta betänkande dessutom uttalat sig för en förnyad prövning av problemet, om företagsskatteberedningens arbete inte leder till något resultat. Förutsättningar har därmed skapats för att kravet på att berörda organisationer och samfund kompenseras på lämpligt sätt för den ekonomiska belastning, som den allmänna arbetsgivaravgiften medför, blir prövat.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

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande tas upp en serie motioner rörande den allmänna arbetsgivaravgiften. Dessa motioner gäller inte arbetsgivaravgiften i stort utan yrkar på ändringar för vissa grupper. Rent allmänt anser utskottsmajoriteten — och den majoriteten omfattar alla utom herr Magnusson i Borås och fru Troedsson — att man nu bör lugna sig tills företagsskatteberedningen har hunnit behandla hela komplexet med arbetsgivaravgiften. Beredningens slutbetänkande är aviserat till slutet av det här året, och då kan det knappast vara angeläget att nu företa några ändringar. Alla är väl på det klara med att vi knappast kan undgå att ha produktionsfaktorsskatter av något slag för att klara de stora utgifter som riksdagen i stor enighet beslutat om. Jag är inte säker på att beredningens förslag kommer att innebära att skatten på produktionen kommer att uttas på samma grunder som i dag, men det är en senare fråga. Efter detta mera principiella resonemang vill jag ändå försöka bemöta de krav som framförs på ändringar av detaljer med utgångspunkt i vad som nu gäller. Regionalt differentierade avgifter och skatter har utskottets socialdemokrater alltid motsatt sig, dels därför att vi anser att de snedvrider konkurrensen mellan företagen, dels därför att vi anser att samma skatteregler bör gälla över hela landet. Det blir också svårt att klara skattekontrollen om vi har differentierade avgifter. Socialdemokraterna anser att regionalpolitiskt stöd bör ges till företag efter prövning i varje enskilt fall och med hänsyn till företagets behov av att uppnå lönsamhet. Jag vågar påstå att det finns verksamheter som naturligt hör hemma i de regionalpolitiska stödområdena och som därför inte behöver några skattesubventioner alls. Bilden kompliceras av att avgifterna till en del är sammankopplade med lönerna och till en del också med direkta skatter. Att vi i dag ändå har differentierade avgifter beror inte på socialdemokraterna. Partiets ledamöter i skatteutskottet har lojalt böjt sig för lottresultatet. Men de slog samtidigt fast att det bara gällde 1976. Därom var utskottet enigt. Jag tycker därför att det är märkligt att man så snart motionerar om avgifternas totala borttagande i det inre stödområdet redan från 1977. I reservationen nr 2 påstår reservanterna att det förekommer dubbelbeskattning därför att man inte får kvitta förlust i en inkomstkälla mot vinst i en annan när det är fråga om arbetsgivaravgiften. Herr Magnusson i Borås tog i till den grad att han talade om Pomperipossasagor. Det verkar som om moderata samlingspartiet har fått något som kallas Pomperipossa på hjärnan. Även fru Troedsson använde det ordet på ett mycket felaktigt sätt i ett anförande strax innan. Jag tycker att reservanterna här blander ihop begreppen. Arbetsgivaravgiften är en produktionsfaktorsskatt, och den skall belasta rörelsen som vilken annan utgift som helst. Att dra den utgiften från en helt annan verksamhetsgren verkar litet underligt. Effekten blir f.ö. densamma genom att, som herr Magnusson så riktigt påpekade, detta är ett allmänt avdrag som man får göra. Det skulle enligt mitt sätt att se vara mycket märkligt om man finge blanda ihop rörelser hur som helst och inte betala den produktionsfaktorsskatt som arbetsgivaravgiften utgör på sin egen arbetsinsats men väl betala den för alla andra som är anställda i företaget i fråga — för deras arbetsgivaravgift är det ju i alla fall inte meningen att man skall få kvitta mot vinst i andra rörelser. Det här är alltså inte en skatt utan en produktionsfaktorsavgift, och den belastar rörelsen. Går rörelsen så dåligt att det inte blir några pengar över att betala denna avgift med, då har rörelsen gått med ett underskott som lika väl kunde ha uppstått på grund av andra faktorer i rörelsen. Det har framställts åtskilliga önskemål här i riksdagen om att man redan i rörelsebilagan för det aktuella året skulle få göra avdrag för årets arbetsgivaroch socialavgifter. Jag känner för min del sympati för en sådan ordning, och jag har fått uppfattningen att också herr Magnusson hyser sympati för en sådan linje. Men om det förslaget skulle realiseras — och det kan jag säga att jag hoppas — är herr Magnussons reservation till dagens betänkande fullständigt missriktad. Man skall väl ändå inte i en bilaga för en rörelse få dra av produktionsskatter från en jordbruksfastighet? Man får ju inte blanda ihop det så i bilagorna! Och om arbetsgivaravgiften skall dras av redan i bilagorna kan en sådan sammankoppling alltså inte ske, och både herr Magnusson i Borås och jag vill ju att avdraget skall göras i rörelsebilagan. Slutligen vill jag något beröra reservationen 3, i vilken begärs att avdrag skall få göras med 25 ?6 mer än vad som har betalats. Det yrkandet är enligt mitt sätt att se fullständigt galet. Motiveringen skulle vara att en motsvarande del av inkomsten utgörs av kapitalinkomster, som för anställda eller för företagare som använder aktiebolagsformen inte belastas med arbetsgivaravgifter. Jag vill påstå att herr Magnusson här föreslår dubbla avdrag för att inte säga trefaldiga avdrag i stället för dubbelbeskattning. Först och främst, herr Magnusson, betalar man ingen arbetsgivaravgift för de första 18 000 kronorna av inkomsten. Det går åt en rätt stor kapitalinsats för att avkastningen skall bli 18 000 kr. De aktiebolag som redovisar vinster har aldrig redovisat någon sådan vinst på kapitalinkomster att man har 18 000 kr. i utdelning. Jag vågar alltså påstå att de 18 000 kr. som företagaren inte betalar arbetsgivaravgift på i de allra flesta företag mer än väl täcker kapitalinsatsen. Sedan har han samma avdragsrätt som alla andra företagare — med den lilla nackdel som herr Magnusson talade om, att det blir avgift på avgiften. 4 96 på 4 96 blir 1,6 4.. För det vill herr Magnusson införa avdrag som motsvarar en hel procent — 125 26 av 4 26 blir en hel procent. Det kan tilläggas att företagaren kan hålla avgiftsuttaget nere genom alla de uppskovsregler som finns i beskattningssystemet och som praktiskt taget alla företagare har möjlighet att utnyttja. På det sättet kan man få ett uppskov med att betala arbetsgivaravgifter och vanliga skatter. Det finns alltså ingen anledning att tillfredsställa herr Magnussons önskemål på någon punkt, utan jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Wärnberg säger att konkurrensen skulle snedvridas om man hade lägre beskattning i det inre stödområdet. I stället skall man, säger han, genom regionalpolitiska åtgärder i varje särskilt fall ingripa och ge subventioner. Men, herr Wärnberg, det är väl någonting som verkligen skulle snedvrida konkurrensen! Vi har tyvärr under den senaste tiden sett alltför många exempel på snedvriden konkurrens till följd av att man på detta sätt har ingripit med selektiva åtgärder. Det har verkligen varit besvärligt för småföretagsamheten här i landet — regeringen har ju i stor utsträckning koncentrerat sig på att ge subventioner till mycket stora företag. Sedan säger herr Wärnberg att de 125 ?6 som vi begär att egenföretagare skall få göra avdrag med skulle innebära för stora avdrag. Jag tror inte det, herr Wärnberg. Det är endast en fjärdedel av den inkomst som vederbörande deklarerar som vi menar skulle vara en inkomst på det i företaget nedlagda kapitalet. Det är alldeles självklart att det i allmänhet skulle innebära större rättvisa. Vi har inte gjort anspråk på att någon millimeterrättvisa därmed skulle skapas, men vi tar bort en stor orättvisa som f.n. finns i systemet. Under många år har vi krävt avdrag som i någon mån skulle förta den orättvisa som ligger i att egenföretagare får betala arbetsgivaravgifter på i företaget nedlagt kapital. Herr Wärnberg säger vidare att det här förslaget skulle omkullkasta det förslag man hoppas kunna genomdriva, nämligen att detta avdrag i stället skall få göras på rörelsebilagan. Ingen skulle bli gladare än jag om riksdagen under våren kunde samla sig och försöka rätta till de problem som uppstår för egenföretagarna när de får betala avgift på avgift och göra avdraget härför först nästkommande år under Allmänna avdrag. Kunde vi enas på den punkten skulle det verkligen vara glädjande.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande redogjorde för att utskottsmajoriteten i dagens läge är enig om att nu inte förorda regionala sänkningar av den allmänna arbetsgivaravgiften. Men herr Wärnberg sade också att socialdemokraterna i princip inte gillar en sådan lösning. Han hänvisade därvid till den diskussion som ägde rum förra året. Den senare delen av hans anförande gör det angeläget för mig att poängtera att folkpartiet ser en differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften som ett sätt bland andra att åstadkomma en generell regional stimulans inom näringslivet. F. n. är vi emellertid, som framgår av utskottsbetänkandet, eniga med socialdemokraterna och centern om att nu inte företa några ändringar i det beslut som vi fattade under förra året. Utskottsmajoriteten vill avvakta företagsskatteberedningens betänkande, som kommer före detta års utgång.
Herr talman! Vad jag menar när jag säger att vi i varje särskilt fall skall ta ställning till det regionalpolitiska stödet är att vi inte skall ge ett regionalpolitiskt stöd till verksamhetsgrenar som av naturliga skäl hör hemma i ett visst område. En skattelättnad i sådana fall ger inte ett enda nytt arbetstillfälle. Företaget har naturliga förutsättningar att verka i just det här området, och då finns det ingen anledning att ge något regionalpolitiskt stöd. Om det finns malm på en plats och den alltså måste brytas där, varför skall man då ge ett regionalpolitiskt stöd? Malmen bryts där under alla omständigheter. När det gäller kapitalavkastningen bemötte mig egentligen inte herr Magnusson i Borås. Jag sade att 18 000 kr. är fria från arbetsgivaravgifter och att kapitalavkastningen alltså kan vara 18 000 kr. Det behövs ett jättelikt eget kapital för att man skall få en avkastning på 18 000 kr.

Herr talman! Centerpartiets ledamöter i skatteutskottet står helt reservationslöst bakom det betänkande vi nu behandlar, och det kan därför finnas anledning att för klarhets vinnande göra några kommentarer från vår sida kring detta betänkande. Redan när den allmänna arbetsgivaravgiften infördes krävdes från centerns sida att det skulle göras en allsidig utredning om hur en skatt av detta slag egentligen verkar på olika områden. Det är ett krav som vi sedan år efter år återkommit till — senast skedde det genom en reservation år 1974. Vi har inte på något sätt gett avkall på utredningskravet. Däremot har vi numera inte någon anledning att begära en speciell utredning om den allmänna arbetsgivaravgiftens verkningar därför att dessa under tiden kommit att tas upp i olika utredningar.

Den kommunalekonomiska utredningen har också fått i uppdrag att utreda vilka verkningar som arbetsgivaravgiften har för kommun och landsting. I utskottsbetänkandet sägs det inledningsvis: ”De löneanknutna arbetsgivaravgifternas ökande andel av statsinkomsterna har naturligt nog också medfört ett ökat intresse för dessa avgifters konstruktion och verkningar, vilket också tagit sig uttryck i att antalet motioner i sådana frågor årligen stigit.” Detta är naturligtvis riktigt konstaterat av utskottet. Men att vi har fått allt fler motioner år efter år beror också på att arbetsgivaravgifterna och socialförsäkringsavgifterna allteftersom de har stigit har kommit att ställa till allt större bekymmer och svårigheter, vilket alltmera kommit i öppen dag. Jag tänker på egenavgiften för arbetsgivarna, som naturligtvis kommit att bli alltmera betungande allteftersom den stigit procentuellt sett. Här har vi det bekymmer som herr Magnusson i Borås pekade på, nämligen att man inte får göra avdrag i rätt tid och på rätt ställe, vilket betyder att egenavgiften blir onödigt hög. Avgifterna har också varit betungande för många organisationer. Utskottet har tidigare sagt att man då får ge organisationerna litet större statsbidrag. Ja, men det är många organisationer som blir drabbade men som inte får statsbidrag. Det har också varit bekymmer för kommunerna. Från centerns sida är vi beredda att avvakta det utredningsarbete som pågår. Om det inte visar sig att man där kan åstadkomma de förbättringar och de klarlägganden som krävs för denna form av skatt så får vi åter komma i riksdagen vid ett senare tillfälle. Låt mig slutligen, herr talman, beröra frågan om arbetsgivaravgiften och stödområdena. Det var en kompromiss som vi åstadkom i höstas i riksdagen när vi sänkte den allmänna arbetsgivaravgiften med 2 96 inom det inre stödområdet. Från centerns sida har vi — i motsats till socialdemokraterna — sett det naturligt att använda denna beskattning också som ett stimulerande medel och att differentiera den vid vissa tillfällen, exempelvis i olika konjunkturlägen. Vi anser för vår del att det kan bli aktuellt att komma tillbaka till just denna fråga i höst när vi kan göra säkrare konjunkturbedömningar än vad vi kan i dag.
Herr talman! Det som föranledde mig att begära ordet var behovet att klarlägga något som herr Sundkvist sade och som också förekommit tidigare i debatten. Man säger att arbetsgivaravgifterna liksom även de sociala avgifterna i övrigt är för höga för en egenföretagare jämfört med dem en arbetsgivare har att erlägga för sina anställda. Då kan det sägas att vi tidigare har resonerat om arbetsgivaravgiften på 4 96 och att det där redan har blivit en mer än tillräcklig kompensation genom de 18 000 kr. i botten som är fria. När det gäller den höga socialavgiften, med avgift på avgift som ger ett något för högt underlag, skall vi vara på det klara med att den också motsvaras intill 7,5 gånger basbeloppet av för höga förmåner när man får ut sin ATP-pension, sin sjukförsäkring eller vad det kan vara fråga om. Här finns alltså en sammankoppling mellan den höga avgiften och upp till 7,5 gånger basbeloppet av förmåner. Vi hade samma förhållande beträffande ATP när detta genomfördes och man menade att en tredjedel av företagarinkomsten var någon sorts kapitalinkomst på vilken det inte skulle utgå avgift, men då ville företagarna ta med den kapitalinkomsten för att få den höga ATP-pensionen.
Herr talman! Det finns ingen anledning att ta upp någon ytterligare diskussion just på den här punkten. Jag förutsätter att företagsskatteberedningen ser över dessa frågor och beaktar de här synpunkterna och att det kommer förslag så småningom.

Herr talman! I motionen 702 har Georg Åberg och jag yrkat på en nedsättning av arbetsgivaravgiften inom norra Bohuslän, närmare bestämt inom Strömstads och Tanums kommuner. Orsaken är att detta område befinner sig i stora svårigheter. Det behövs ca 1000 nya jobb fram till 1980 för att man skall kunna behålla en någorlunda oförändrad befolkningsnivå i området. Det är dessutom ett område där man av miljöpolitiska skäl styr bort mycket av den industri som skulle vilja etablera sig där. Då tycker vi att det är självklart att staten har ett alldeles särskilt ansvar för att se till att det skapas sysselsättning i området. Jag har viss förståelse för de argument som framförts i skatteutskottet om att vi bör avvakta utredningen om stödområdets omfattning osv. Jag tycker dock att det är naturligt att just ett sådant område, från vilket staten styr bort verksamhet som skulle vilja ligga där, hänförs till det inre stödområdet. I det här fallet kan man också hävda att motsvarande yrkande bör gälla Gotland, och det kommer herr Henmark att närmare yttra sig om. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande i dag utan förutsätter att riksdagen och berörda utredningar kommer att arbeta hårt för att lösa problemen i norra Bohuslän.

Herr talman! Mom. 3 i skatteutskottets hemställan gäller inte bara den allmänna arbetsgivaravgiften. Förutom att kommun och landsting skall slippa arbetsgivaravgiften krävs i motion 1975/76:171 också en extra skatt på bolagen för att täcka de utgifter i kommunernas ekonomi som gäller i första hand personalkostnaderna för barnstugorna och kostnaderna för pensionärernas bostadstillägg. År efter år avslås kravet på slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften för kommun och landsting av riksdagen på hemställan av skatteutskottet med hänvisning till den kommunalekonomiska utredningen, som nu har arbetat i fem år. Man använder också ett annat argument, och det är att inga nya synpunkter framkommit i den här frågan. Jag kan förstå att skatteutskottet, efter sitt resonemang, inte kan se några förändringar. Skatteutskottet har tydligen godkänt att inflationsoch skattelavinen skall rulla vidare. Det har inte skett några förändringar i den lavinen. Men den objektiva verkligheten för kommunerna är inte sådan att man kan godkänna skatteoch inflationslavinen, för alla kostnader ökar ju nu. Det är ett stort problem, och den enda lösning som står kvar är att öka skatterna och taxorna. I det här läget finns det inget annat för kommunerna att göra än att höja skatter och taxor. Det är väl nonchalant att inte göra något åt detta problem, trots att man känner till det. Som vi vet har det åstadkommits provisoriska lösningar i fråga om den statliga skatten i avvaktan på en slutlig lösning. Varför sker inte samma sak på det kommunala området där problemen uppenbart är svåra? Den överenskommelse som träffades mellan regeringen å ena sidan och Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet å andra sidan gällde åren 1976 och 1977. Överenskommelsen innebar att man bara i tvingande fall skulle höja kommunaloch landstingsskatterna med 1 kr. under den tiden. Men vi vet att nästan alla landsting har höjt skatten liksom en betydande del av kommunerna. Uppskattningsvis 90 öre har intecknats redan det första året. Den genomsnittliga skatteutdebiteringen ligger väl över 26 kr. Den kompensation på 1 200 milj.kr. som beslöts i samband med överenskommelsen mellan regeringen, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet visar sig inte räcka till. Därför har kommunernas budgetarbete under lång tid präglats av en otroligt stor återhållsamhet när det gäller utgifterna. Det har gått ut över kommunernas och landstingens socialt betydelsefulla uppgifter. Det har betytt en försämrad service. Man kan slå fast att oron är stor på detta område. Kommunaloch landstingsskatten tillsammans med mervärdeskatten är de skatter som drabbar arbetarna hårdast. Varje skatteökning är detsamma som en lönesänkning. I den statliga skatteomläggningen inräknas nämligen löneökningarna. Lönearbetarnas stora skattebörda har naturligtvis också sin orsak i den snedfördelning som råder i skattehänseende mellan arbete och kapital. Lågoch mellaninkomstgrupperna har ju inga möjligheter till generösa avdrag i sin deklaration. Sådana avdrag är i stället förbehållna —- om de nu skall anses som en förmån — höginkomsttagare och bolag. Momsökningar och kommunalskattehöjningar blir särskilt betungande för lågoch mellaninkomstgrupperna. Det finns exempel på hur snett det kan slå. Man kan exempelvis se hur skattebördorna är fördelade mellan arbetare och bolag i mitt län. För fysiska personer ökade skattebördan i länet från taxeringsåret 1974 till 1975 med ca 200 milj.kr. För bolagen däremot minskade skatten under samma tid med 12 milj.kr. från en redan låg nivå och var 63 milj.kr. totalt. Bolagen bidrar med bara 5,5 96 av hela skattebördan till kommun och landsting. Taxeringsåret 1975 var bolagens skatter till kommun och landsting skandalöst låga. Trots att deras vinster ökade så minskade deras skatter. Här skulle exempel kunna ges även från andra län. Stora Kopparberg, ett av de allra största bolagen, minskade sin skatteandel till kommun och landsting i tre kommuner — Falun, Borlänge och Hedemora —- med 8 milj.kr., från 20 milj.kr. till 12 milj.kr. Gränges AB i Ludvika minskade sin skatt från 3 milj.kr. till I milj.kr. och ASEA i samma kommun från 2,4 milj.kr. till 0,8 milj.kr. Det finns en rad exempel på sådana minskade bolagsskatter. Var finner vi då orsakerna? Jo, 1975 var fondavsättningarnas år. Till arbetsmiljöfonden avsattes ca 2,3 miljarder kronor och till den särskilda investeringsfonden 1,5 miljarder kronor eller sammanlagt ca 3,9 miljarder kronor. Om man samtidigt räknar med en kommunal utdebitering på 25 kr., så uppgår kommunernas minskade inkomster till ungefär 950 milj.kr. Den summan skall jämföras med den kompensation som kommunerna fick i samband med skattestoppsöverenskommelsen. Kompensationen uppgick ju till 1 200 milj.kr. Det illustrerar också att riksdagen inte har hjälpt kommuner och landsting på ett tillfredsställande sätt utan i stället stjälpt dem. Under högkonjunkturen och de feta vinsternas år inrättades dessa fonder för avskrivning. Med bävan ser man fram mot 1976 års taxering. Vi vet redan bolagens redovisade resultat. Vi kan se på utvecklingen av vad bolagen har betalat i landstingsoch kommunalskatt i ett län. Jag tar det län jag själv tillhör. Man betalade 7 96 1971, 5 96 1972, 5 96 1973, 9 26 1974 och 5,5 96 1975. 1975 var man alltså tack vare fondavsättningarna tillbaka till den låga siffran. Kommunalekonomiska utredningen kan inte trolla fram nya pengar. Därför är frågan hur fördelningen av kommunaloch landstingsskatterna skall vara mellan kapital och arbete. Bolagen, de stora förmögenhetsägarna och höginkomsttagarna måste betala mer i kommunaloch landstingsskatt. På annat sätt kan man inte garantera och klara de framtida gigantiska uppgifterna på kommunoch landstingssidan, som befinner sig i en uppenbar kris. Vi kan f.n. skönja en social nedrustning. Hur skall vi klara sjukvårdskrisen, som nästan alla partier i dag talar om? Hur skall vi undvika ett besparingsprogram som är liktydigt med ett nedrustningsprogram? Hur skall vi kunna utveckla den kommunala servicen och den viktiga delen om barnomsorgen? Hur skall kommunerna kunna ge en effektiv kulturoch fritidsservice? Svaret är att man måste omfördela skattebördan. Att i detta läge helt enkelt hänvisa till kommunalekonomiska utredningen är att ta mycket lätt på frågan. Konsekvenserna av att man skjuter problemen framför sig är att man den närmaste tiden lägger bördorna på lönearbetarna. Därför förordar vpk liksom tidigare ett statligt övertagande av personalkostnaderna för barnstugorna, ett statligt grundbidrag till pensionärernas bostadstillägg och en befrielse för kommunerna från skyldigheten att erlägga den allmänna arbetsgivaravgiften. Vi anser att detta är möjligt trots de sittande utredningarna. Det är fråga om kostnadskrävande områden för kommuner och landsting. Skulle man kunna lätta på kostnaderna för kommuner och landsting på dessa områden, skulle man möjliggöra en utbyggnad av den kommunala servicen utan betungande kommunalskattehöjningar. Även Övriga satsningar på detta område bör enligt vår mening finansieras genom en extra bolagsskatt. Det är särskilt motiverat med hänsyn till det stora inkomstbortfallet för stat och kommun genom de avdragsregler som i och med fonderna har införts på senare tid. En extra bolagsskatt finner vi vara möjlig att införa trots pågående utredning. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1975/76:171.

Herr talman! Gotland har sina speciella problem genom sitt geografiska läge. Det är inlemmat i det allmänna stödområdet sedan 1972. Vid upprepade tillfällen har det yrkats att Gotland skulle tillföras det inre stödområdet. Så har emellertid ännu inte skett. Enligt vad som har uppgivits för mig pågår nu en översyn av gränserna mellan inre och yttre stödområdet. Men det är egentligen inte detta det är fråga om i dag. Man kan emellertid inte bortse från att Gotland har så pass speciella problem genom sitt geografiska läge att alla åtgärder som kan göras för att stödja dess näringsliv är befogade. Jag kan påminna om den inverkan som frakterna har. Även om vi här i riksdagen har gjort ansträngningar för att jämna ut skillnaderna, är det gotländska näringslivet ändå inte likställt med företagen på fastlandet. Jag kan också påminna om att elkraften är ungefär dubbelt så dyr på Gotland som den är på fastlandet. Allt detta gör ju att särskilda åtgärder borde vidtas för att stödja näringslivet på Gotland. Staten måste gripa in mer.

Detta förslag har inte vunnit gehör, och folkpartiets representant i skatteutskottet har i ett särskilt yttrande förklarat att han inte ansett sig böra yrka bifall till motionen, av det skälet att det nu pågår en översyn av gränserna mellan det inre och det allmänna stödområdet. Om Gotland tillhört inre stödområdet hade man där självfallet fått avgiften nedsatt, vilket varit till gagn för näringslivet. Jag kan i detta sammanhang nämna att Gotland är föremål för försöksverksamhet också när det gäller lokaliseringsbidrag, och där har man jämställt Gotland med gränsområdena mellan inre och allmänna stödområdet i andra delar av landet. Det är sålunda tydligen fullt medgivet att Gotland behöver ha ett starkare stöd än det allmänna stödområdets näringsliv får.

Vi bör stödja Gotlands näringsliv så att det kan blomstra i stället för att tyna. Om vi inte gör det, blir samhällets kostnader större än de eljest behövde vara.

Herr talman! I en motion, nr 1225, aktualiserar jag sjukhusläkarnas arbetsvillkor, eller arbetsbörda om man vill uttrycka det så. Jag pekar på att — trots att avsevärda skillnader i arbetsbelastning mellan olika medicinska verksamhetsområden varit kända sedan fem år tillbaka — hänsyn inte har tagits till dessa faktorer i den centrala fördelningen av specialistläkartjänster. Sjukvårdshuvudmännen på lokal nivå har sett med oro på svårigheterna för patientvården, som bl.a. den bristande specialistläkarbemanningen vid våra sjukhus medför. Jag framhåller i motionen att sjukhusvården måste tilldelas specialisttjänster i en sådan omfattning att inte patienternas säkerhet, vårdkontinuiteten och arbetshygienen på grund av alltför stor arbetsbelastning åsidosätts. I motionen framhålles att man, även vid planering av fortsatt vidareutbildning av läkare, har visat stor återhållsamhet med tilldelning till sjukhusvården av blockförordnanden för specialistutbildning. Med detta som bakgrund har företrädare för sjukhusvården uttryckt farhågor för en framtida brist på bl.a. kirurger och ökande svårigheter med rekryteringen framför allt till de mindre sjukhusen. Det har skett en betydande utbyggnad av den öppna allmänläkarvården, och denna motion var verkligen inte avsedd att ifrågasätta en fortsatt rask sådan utbyggnad. Inom mitt parti, folkpartiet, är vi förespråkare av vad vi benämner husläkarsystemet. Den hittills bedrivna öppna vården har inte inneburit en sådan avlastning av sjukhusens mottagningar och vårdavdelningar som man hoppats på. Tillströmningen av läkare till den öppna vården utanför sjukhus har medfört en förbättring av öppenvårdsläkarnas arbetsförhållanden. Veckoarbetstiden för dessa är numera i de flesta fall obetydligt över 40 timmar per vecka. Jouroch beredskapsbelastningen är måttlig och övertidsuttaget ringa. Den successiva arbetstidsförkortningen som genomförts i takt med välfärdssamhällets utveckling och som 1971 manifesterades i den nya arbetstidslagen har emellertid för stora grupper offentliganställda läkare inte kunnat tillämpas. Läkarbrist och allmänhetens växande behov av dygnet-runt-service i sjukvården är faktorer som bl.a. bidragit till att konservera arbetstider som för stora grupper av sjukhusläkare går långt utöver vad som numera anses vara rimligt och arbetshygieniskt försvarbart. Offentliganställda läkare är genom överenskommelse i kollektivavtal helt eller delvis undantagna från arbetstidslagen. Arbetstidslagens begränsning av veckoarbetstidens längd till 40 timmar gäller inte för läkare. För många av de offentliganställda läkarna förekommer i stället individuell arbetstid utöver 40 timmar i veckan, s.k. särskild arbetstid. 40 timmar plus denna särskilda arbetstid utgör läkarnas fastställda arbetstid. Någon maximiregel för läkarnas fastställda veckoarbetstid finns inte. Ett särskilt avsnitt i min motion redovisar resultatet av arbetstidsundersökningar ganska utförligt. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med detta. Det bör räcka med att konstatera att enligt dessa undersökningar är totala tjänstgöringstiden inkl. all jour och beredskap över 100 timmar för t.ex. överläkare i anestesiologi, infektion och klinisk kemi. Överläkare i barnmedicin har 96 timmar per vecka, allmän internmedicin 92 timmar per vecka, allmänkirurgi 93 timmar per vecka, ortopedisk kirurgi 84 timmar per vecka, gynekologioch öronnäsoch halssjukdomar 93 timmar per vecka. Motsvarande noteringar för distriktsläkare är 52 timmar per vecka. Till en del kompenseras arbetsinsatserna under jour och beredskap med tjänstefrihet under dagtid senare under året. Denna omfördelning av arbetstid från obekväm tid till dagarbetstid sker timme för timme och innebär inte någon faktisk reduktion av den genomsnittliga, utförda arbetstiden. Detta innebär att mängden ograverad fritid för vila och rekreation varierar kraftigt mellan olika medicinska verksamhetområden. Den s.k. jourkompensationsledigheten utgår ofta först sedan längre tid förflutit efter det aktuella arbetspasset. Sammanhängande arbetspass, bestående av en full arbetsdag följd av en journatt och med direkt övergång i en ny full arbetsdag, är fortfarande vanliga för läkare vid de flesta sjukvårdsinrättningar där akutsjukvård bedrivs. Störd nattsömn och bristande sömn medför sömnunderskott som ackumulerat under längre tid kan innebära en ren hälsorisk. Sömnbristens verkningar är väl kända. Dessa förhållanden har ägnats stort intresse iden psykologiska litteraturen. Försökspersoner som utsatts för sömnbrist uppvisar minskad förmåga till uppmärksamhet, minskad koncentrationsförmåga samt sänkt förmåga att lösa förelagda problem. Redan efter en natt med nedsatt antal sömntimmar uppträder dessa rubbningar. Förutom dessa funktionella störningar, dvs. nedsatt förmåga att utföra förelagda uppgifter på ett tillfredsställande sätt, medför sömnbrist också psykologiska effekter. Ökad irritabilitet, överkänslighet för kritik och känsla av depression har bl.a. noterats i redovisade försök. Försökspersonerna — amerikanska underläkare — noterade också overklighetskänslor, att man kände sig stå utanför vad som hände, att man blev likgiltig för patienternas problem och hur det gick för patienterna. En del av försökspersonerna anmälde också störningar i närminnesfunktionen. Dessa försökspersoners erfarenheter kan verifieras av de flesta läkare som har erfarenhet av akutsjukvård under obekväm tid. Risken för sådana psykiska störningar och nedsättning av prestationsförmågan har inom andra arbetsområden medfört regleringar av arbetstidens längd, t.ex. för piloter, lastbilschaufförer, lokförare och sjömän. Avtalen för dessa arbetstagargrupper innehåller detaljerade bestämmelser om längden av sam manhängande arbetspass, längd och frekvens av viloperioder och den enskilda arbetsperiodens längd. I regel är arbetsperioderna för denna typ av arbetstagare maximerade till 12-14 timmar per dygn. Det är alldeles uppenbart att alltför långa och tunga arbetspass inverkar på läkarens förmåga att fungera i kritiska situationer och situationer där kravet på koncentration och precisionsarbete är framträdande. Lika viktigt som att kunna utföra operationer på ett tillfredsställande sätt torde dock vara att patienterna vid sjukhusens mottagningar får möta en läkare i god psykisk balans, vaken, utvilad och kapabel att intressera sig för patienternas problem. Det akuta sjukvårdsarbetet under obekväm tid är i många avseenden väsensskilt från den under kontorstid förekommande planerade sjukvården. Jourarbetet ställer ofta högre krav på snabba och adekvata insatser. Patientflödet kan endast till en del styras och som en följd därav kan arbetet inte planeras annat än i grova drag. Samtidigt stiger allmänhetens behov av adekvata och snabba sjukvårdsinsatser under alla delar av dygnet. Många anmälningar till ansvarsnämnden gäller också påstådda eller verkliga felbehandlingar under jouroch beredskapsarbete. I flera fall har utredningen visat att orsaken till de felbedömningar som gjorts av vederbörande läkare kan hänföras till en bristande jourorganisation med alltför tung arbetsbelastning och alltför hög grad av uttröttning hos jourhavande läkare. Efter en full arbetsdag följd av en arbetsnatt med kanske någon timmes sömn är det klart olämpligt att arbeta ytterligare en full arbetsdag. Vid kliniker med sådan jourbelastning bör av självklara skäl den jourhavande läkaren beredas vila, dvs. tas ur tjänst i direkt anslutning till varje jourpass. Det räcker då inte med endast en dags vila för att åter bli fullt arbetsför. Vid andra kliniker med måttlig jourbelastning, där läkaren i regel tillåts vila sju åtta timmar per natt, kan det från organisatorisk synpunkt, särskilt med tanke på kontinuiteten i sjukvården, vara lämpligare att tjänstefrihet under dagtid regelbundet planeras till större från Vvaropass. De arbetstidsoch arbetsbelastningsvärden som jag refererat till innebär arbetshygieniska risker som inte kan tolereras, vare sig av läkare eller av patienter.

Herr talman! Socialutskottet har här ett enhälligt betänkande. Det finns däri en mycket omfattande redovisning av den här problematiken, och jag vill här bara kort sammanfatta vad socialutskottet säger. Vi redovisar att grundtanken bakom 1969 och 1972 års beslut om vidareutbildning av läkare var att viktiga områden som behövde byggas ut var den öppna vården utanför sjukhusen, den psykiatriska vården och långtidssjukvården. Vi nar konstaterat att hittills framlagda läkarfördelningsprogram också ger uttryck för en sådan prioritering, till vilken, enligt vad vi har erfarit, även Sveriges läkarförbund har anslutit sig. Vi har därför inte funnit anledning att ändra på den ståndpunkt som förut har intagits av riksdagen, och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse skall statsbidragsgivningen till kulturprogram inom föreningslivet ”främja en mångsidig kulturell verksamhet i så stor del av landet som möjligt”.

Kulturutskottets majoritet ansåg att man, denna redovisning förutan, kunde godta departementschefens förslag. Nu föreslås en ytterligare höjning till 12,1 milj.kr. — en höjning med 32 96. Någon redovisning av utfallet av den hittillsvarande verksamheten ges inte i budgetpropositionen. Föredraganden anger som underlag för riksdagens bedömning av anslagshöjningen de syften som inledningsvis refererats. Som visas i motion 1975/76:1350 synes dessa syften inte ha uppnåtts. Vi anser att regering och riksdag har skyldighet att med ansvar och omsorg handskas med skattebetalarnas pengar. En anslagsökning kan inte få beslutas på så lösliga grunder som att verksamheten är avsedd Ig att vara bra eller att den är mycket viktig. Utan en redovisning för och utvärdering av verksamheten samt en översyn av bidragsreglerna kan vi inte tillstyrka att anslaget höjs. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationerna nr 1, 2 och 4.

Herr talman! Ett av de centrala motiven för det nya bidraget till kulturprogram inom föreningslivet som infördes efter förslag i 1974 års proposition om den statliga kulturpolitiken var att man bl.a. ville öka föreningars, organisationers och andra gruppers möjligheter att efterfråga kulturprogram och därigenom ge föreningarnas verksamhet ökad bredd. Ett annat motiv var att främja kulturell jämlikhet. Men för att garantera möjligheten till spridning av de kulturella aktiviteterna över hela landet behövs givetvis ett ökat ekonomiskt stöd. Statens ungdomsråd arbetar f. n. med en undersökning om kommersialismen på kulturområdet och har kommit fram till att föreningar i och för sig inte är tillräckliga utan att de i mycket större utsträckning än nu måste satsa på kulturell verksamhet. Alltför många människor blir i dag hänvisade till ett ensidigt kommersiellt kulturutbud. Arbetarklassen och de lägre mellanskikten hindras både från kulturproduktion och från kulturkonsumtion av en rad samverkande faktorer, vilka kan vara brist på utbildning, traditioner, ett ofta tungt och slitsamt arbete ofta i kombination med obekväma arbetstider. Därtill kommer långa arbetsresor och en boendemiljö som präglas av brist på kulturinstitutioner. Detta gäller både glesbygder och dåligt planerade förortsområden i tätorterna. Speciellt missgynnas en rad olika minoritetsgrupper — fysiskt och psykiskt handikappade samt invandrare - men också barn och ungdom. Det finns i dag ett kulturellt utbud av enskilda kulturarbetare, från fria grupper och från centrumbildningar, som är ett viktigt alternativ till den kommersiella kulturen. Som exempel kan nämnas Författarcentrum och Teatercentrum, vilka gör en uppsökande och arbetsförmedlande insats som man bättre borde ta till vara. Men då är det också nödvändigt med ett ökat ekonomiskt stöd, så att föreningsverksamheten verkligen ges möjlighet att utnyttja det kulturutbud med teater-, dansoch musikverksamhet m.m. som mindre ensembler och fria grupper svarar för. Detta borde ingå i den satsning inom folkrörelserna som bl.a. socialdemokraterna i olika sammanhang säger sig stödja. Den ökning av anslaget som föreslås i budgetpropositionen kan enligt vpk:s uppfattning bara få marginella effekter, då den innebär att endast var femte förening inom studieförbunden och dess medlemsorganisationer skulle kunna erhålla bidrag till ett enda program per år. Inte heller det av kulturrådet begärda beloppet, som vpk biträtt i sin reservation, kan täcka det nödvändiga behovet. Men vi förutsätter att kulturrådet, som följer denna verksamhet, har gjort en bedömning av utbyggnads Att moderaterna i sin motion och sin reservation yrkat avslag också på det i budgetpropositionen föreslagna höjda beloppet är avslöjande men inte direkt oväntat. Klart är att moderaterna ogärna ser en förändring och begränsning av den kommersiella kulturverksamheten. Där skiljer sig våra ståndpunkter i kulturpolitiken. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till vpk-reservationerna, som avgivits av fru Nordlander.

Herr talman! Frågan om bidrag till kulturprogram i föreningslivet är mycket viktig. Som fru Mogård sade beslutades detta anslag här i riksdagen 1974, och det infördes samma år den 1 juli. Motivet till bidragets införande har det talats om här tidigare, och jag behöver inte upprepa det. Reservanterna och utskottsmajoriteten vill ha en spridning av verksamheten både till stora tätorter och i glesbygden, och vi vill ha mångsidighet i programverksamheten. Vi vill ha teater, sång, musik, film, litteraturaftnar, dansuppträdanden osv. ute i våra föreningar. Det berikar programmen där. Utskottsmajoriteten utgår från att bidragssystemets effekter följs med stor uppmärksamhet från förmedlingsbyrån och också från statens kulturråd, som har hand om tillsynen över bidragsgivningen. Men det är inte bara dessa myndigheter som kommer att följa verksamheten med stor uppmärksamhet. Jag skulle vilja säga att det gör Föreningssverige i dess helhet, och det är massor av människor som bevakar hur verksamheten sköts. Vi säger i utskottsbetänkandet att vi anser det väsentligt att informationen om bidragsmöjligheterna verkligen når ut i föreningslivet, så att verksamheten får den bredd och mångsidighet som avsetts. Det är enligt min mening en mycket viktig del av utskottets betänkande. Utskottet har givetvis ingenting emot utan önskar i stället att det sker ett analysoch utvärderingsarbete när det gäller den kulturella verksamheten inom föreningslivet. Det är ju på det sättet att förmedlingsbyrån under 1975 har inlett ett samarbete med bl.a. skolöverstyrelsen för att få fram statistik över verksamheten med kulturprogram, och enligt uppgift från förmedlingsbyrån skall denna statistik vara klar till budgetåret 1976/77. Som jag redan sagt infördes det bidrag som vi nu diskuterar den 1 juli 1974. Det är således inte någon lång tid som gått sedan bidraget infördes, och vi har följaktligen inte någon omfattande erfarenhet av verksamheten. Men jag förmodar att de flesta här i riksdagen ändå vid något tillfälle varit på någon sammankomst där man har använt sig av de möjligheter som står till buds att erhålla program i föreningarna. Det har inte gjorts någon egentlig utvärdering av den verksamhet som fått stöd, och därför ha vi inte inom utskottsmajoriteten ansett att det finns underlag för något uttalande av det slag som reservanterna begär. Men jag menar att vi har ju i utskottsbetänkandet ett så starkt och otvetydigt uttalande att det inte kan undgå att bli uppmärksammat. Att verksamheten har olika stor omfattning i olika delar av landet har skilda orsaker. Jag har personligen den erfarenheten att intresset är olika på olika platser, och sedan kan det också på vissa håll vara så att man inte ansett sig ha råd att utnyttja statsbidraget, även om det liksom har funnits inom räckhåll. Som jag sagt är det välbetänkt att genomföra en analys och en utvärdering, så att rättelse kan göras på ett tidigt stadium, om det är någonting som råkat snett i bidragsgivningen. Det här arbetet pågår nu. Men då är jag fundersam över om det är riktigt att just i den här situationen försöka minska anslaget, när vi ändå är överens om att vi vill ha en omfattande och mångskiftande programverksamhet. Vi får inte en sådan verksamhet utan pengar — det vet vi. Och vad vi enligt utskottets mening skall inrikta oss på är att vi får en omfattande och mångskiftande verksamhet och att det skall göras känt inom föreningslivet att det finns pengar att hämta. Skulle det inte vara känt, så är det beklagligt. Utskottet har understrukit att det är väsentligt att det tillkännages och utskottets betänkande skall väl läsas av dem som har att verkställa vad som behöver verkställas i den här betydelsefulla frågan. Enligt min mening har, som sagt, det nya stödet till kulturprogram inom föreningslivet existerat så kort tid att man inte kan räkna med att det skall ha funnit sin slutliga form. Vi måste därför följa verksamheten noga. Det är viktigt att föreningarna får veta vilka pengar som finns och att det sker en rättvis och riktig fördelning. Som jag framhöll har stödet knappast funnit sin slutliga form.Det kan finnas anledning att fundera över om det bästa är att fördelningen sker centralt. Kanske är det mera välbetänkt att fördelningen sker via lokala eller regionala organ. Den saken kan behöva prövas. Man kan också behöva tänka över om man på detta sätt bäst förenar den centrala verksamheten med landstingens och kommunernas planering och verksamhet samt deras ansvar på detta område. Allt detta är sådant som vi måste vara observanta på. Herr Wernerdal ansåg att beloppet borde ha varit betydligt större än vad kulturutskottet föreslår, och där kan man givetvis ha önskemål. Men resurserna tillåter inte att man höjer hur mycket som helst. Man får väl ändå vara glad över att vi på denna korta tid har fått en betydande ökning av anslaget. Vi skall också ha klart för oss att det tar tid att arbeta med dessa nya frågor.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

Herr talman! Tillsammans med ett par kammarkamrater, Arne Nygren och Bengt Wiklund, har jag motionerat om anslaget till kulturverksamhet i föreningslivet. De som tidigare varit uppe i talarstolen i denna fråga har talat väl om vikten av att folkrörelserna på detta område får större faktiska möjligheter att svara för ett kulturellt utbud, och det är också det som har varit utgångspunkten för den statliga kulturpolitiken. I stort sett har man också från beslutets fattande följt upp den principiella uppfattningen på anslagssidan. Men parallellt med detta fattade riksdagen förra hösten ett beslut om nya regler för beräkning av socialförsäkringsavgifterna. De reglerna innebär att alla uppdragsgivare — i det här fallet de lokala studieorganisationerna — fr.o.m. årsskiftet är skyldiga att erlägga socialförsäkringsavgifter för kulturarbetare som medverkar i kulturprogram i föreningslivet. Som jag ser det var det ett helt riktigt beslut som riksdagen fattade vid den tidpunkten. Det är rimligt att man får den sociala tryggheten klart utsagd för dem som verkar inom detta område. Men konsekvensen för arrangörerna blev en faktisk försämring av de ekonomiska förutsättningarna att genomföra arrangemangen. Man fick ökade kostnader, men man fick ingen kompensation i form av ökade anslag. Däremot fick samhällets egna kulturinstitutioner oftast en automatisk anpassning till kostnadsökningarna. I vår motion har vi nu krävt att bidraget till kulturprogram i föreningslivet skall räknas upp med ett belopp som svarar mot de faktiska kostnaderna för de nya socialförsäkringsavgifterna. Vi säger också att det enklaste sättet att göra detta är att genom statsbidrag täcka de ökade kostnaderna för socialförsäkringsavgifterna genom att höja bidragsprocenten i motsvarande mån. Utskottet har nu i sin behandling enhälligt beslutat avstyrka vår motion. Utskottet har hänvisat till att man inte med säkerhet kan bedöma utfallet av de nya socialförsäkringsavgifterna. Men utskottet ”utgår från att regeringen återkommer till frågan när ett underlag för en bedömning föreligger”. Herr talman! Erfarenheterna av hur det brukar gå när man mot ett enhälligt utskott yrkar bifall till en motion är sådana att man avstår från att göra det. Vi motionärer hoppas verkligen att regeringen återkommer till den ekonomiska frågan med ett förslag som ger föreningslivet kompensation för de kostnader riksdagsbeslutet lett till. På så sätt slipper föreningslivet att åsamkas dessa högre kostnader.